Herr talman! Pia Nilsson har frågat utbildningsministern mot bakgrund av vilka fakta och omständigheter som han avvisar Skolverkets och lärarfackens kritik om att RUT-avdrag för läxhjälp hotar en likvärdig skola. Pia Nilsson har även frågat vilka initiativ utbildningsministern avser att ta i fråga om hur skolor och lärare ska förhålla sig till att ge betald läxhjälp till vissa av sina elever. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska besvara dessa frågor. Eva-Lena Jansson har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder i skattepolitiken för att komma till rätta med ett, enligt henne, otydligt regelverk avseende RUT-avdraget. Sedan RUT-avdraget infördes 2007 har det vuxit kraftigt i omfattning, och på lång sikt antas det leda till 17 000 fler sysselsatta. RUT-avdraget för barnpassning har medfört svåra gränsdragningsproblem i fråga om vad bestämmelsen är avsedd att omfatta när det gäller läxhjälp. Nu har det blivit ett förtydligande om att både barnpassning och läxhjälp omfattas av avdraget. Läxhjälpen omfattar inte undervisning. Kvalitetskrav på undervisningen i skolan påverkas därmed inte. Hur skolor och lärare ska förhålla sig till att ge läxhjälp till vissa av sina elever är något som får bedömas utifrån reglerna i skollagen och reglerna om förtroendeskadliga bisysslor. Vad gäller frågan om otydligt regelverk är utgångspunkten att all lagstiftning ska vara förutsägbar och tydlig. Om tillämpningsproblem ändå förekommer är det i första hand en fråga för de rättstillämpande myndigheterna att hantera detta. Om ett företag, i avsikt att utnyttja RUT-avdrag, anger att ett arbete omfattas av avdraget trots att det inte gör det är det en fråga om fusk. Jag har förtroende för att Skatteverket genomför relevanta kontroller och prioriterar bekämpning av fusk. Därutöver arbetar regeringen kontinuerligt för att minska skattefusket. Mot denna bakgrund avser jag inte att vidta några åtgärder.
Herr talman! I förra veckan beslutade Alliansen tillsammans med Sverigedemokraterna att införa skatteavdrag för läxhjälp till de elever vars föräldrar har råd att betala ungefär 220 kronor i timmen. Beslutet har fattats utan att man har belyst några konsekvenser över huvud taget för elever och skola. Anders Borg försöker göra läxhjälpsavdraget till en skatteteknisk fråga och inte en utbildningsfråga, som det faktiskt är. Avdraget handlar inte bara om läxhjälp - hör och häpna! Det omfattar även allt annat skolarbete. Det är ren och skär privatundervisning, med andra ord. Döm om min förvåning när det i finansministerns svar står att läxhjälpsavdraget inte omfattar undervisning. I betänkandet, herr talman, står det klart och tydligt att hjälp med läxor och annat skolarbete som hänför sig till läroplaner, kursplaner och ämnesplaner uttryckligen ska omfattas av skattereduktion för hushållsarbete. Det beslutet har Anders Borg själv föreslagit. Har inte finansminister Anders Borg koll på innehållet i de skattebeslut som regeringen föreslår? Det är högst anmärkningsvärt, herr talman. När avdraget för hushållstjänster infördes 2007 var argumentationen att det handlar om tjänster som människor utan större yrkesutbildning kunde utföra och att man skulle göra en svart marknad vit. Däremot var man då noga med att påpeka att avdrag för privatlärare eller liknande inte skulle omfattas. Det är då fråga om specialistkunskaper och uppgifter som normalt inte utförs av hushållen själva, sade Anders Borg då. Men så byter regeringen fot, och det är bråttom. Plötsligt ska all undervisning för alla elever som sker i hemmet bli avdragsgill. Något har uppenbarligen hänt, och Skatteverket, Skolverket och andra remissinstanser fick mindre än en vecka på sig att lämna synpunkter. Varför denna brådska? Menar Anders Borg att det finns en utbredd svart läxhjälpsmarknad som undandrar staten mångmiljonbelopp varje år i uteblivna skatteintäkter? Enligt Skatteverket föreligger inga sådana problem. Eller menar Anders Borg att det nu plötsligt saknar betydelse om det är behöriga lärare som undervisar eller inte? Går det lika bra med vem som helst bara man har en F-skattsedel? Behörighet och lärarlegitimation, som har varit skolministerns käpphäst sedan han tillträdde, verkar plötsligt sakna betydelse. Skulle Anders Borg här och nu vilja precisera vilka som ska få utföra privatundervisning i hemmet? Både Skolsverige och Skatteverket undrar, nämligen. Såvitt jag förstår finns det ingenting i reglerna som förhindrar att en lärare som hjälper sina egna elever sedan kan ta betalt för denna tjänst. Det kommer att finnas möjlighet, för de föräldrar som har råd, att köpa läxhjälp av samma lärare som sedan ska sätta betyg på eleven. Borde inte Anders Borg vara orolig över att detta skatteavdrag riskerar att undergräva skolans och lärarnas trovärdighet? Det mest alarmerande, herr talman, är att det här försämrar likvärdigheten i skolan ytterligare. Skolan har i uppdrag att uppväga skillnader i elevernas förutsättningar. Läxhjälpsavdraget träffar inte de elever som bäst behöver hjälp. Det handlar om att skattesubventionera privatundervisning till de elever vars föräldrar kan betala ungefär 220 kronor i timmen. Det handlar inte om att förstärka stödet till de elever som har störst behov. Är likvärdigheten helt ointressant i Moderaternas Sverige? Vi har föreslagit 110 miljoner kronor till läxhjälp åt alla, men ni har sagt nej. Varför?

Herr talman! Jag börjar med att tacka finansminister Anders Borg för svaret. Regeringen har nyligen lagt fram förslaget om skatteavdrag för läxhjälp. En av orsakerna till förslaget var att dagens regelverk har skapat gråzoner som företag har utnyttjat och därför bidragit till avdrag för tjänster som det egentligen inte var avsett för. Med nämnda förslag till skatteavdrag täpper regeringen inte till smyghålen utan öppnar i stället upp för privata företag att få ännu större del av skatt - skatt som i stället skulle kunna fördelas till skolor där elever med behov av hjälp och stöd i sitt skolarbete skulle kunna få det. ABC-nytt har avslöjat att ett företag som erbjuder barnpassning som omfattas av RUT-avdrag också erbjuder exklusiva barnkalas med RUT-avdrag. Även här kan man se att det finns gråzoner som företagen utnyttjar genom att kalla barnkalas för barnpassning. Dessutom har det uppmärksammats att företag marknadsför tjänster som kock och bartender med möjlighet till RUT-avdrag. Därav min fråga: Avser finansministern att vidta några åtgärder i skattepolitiken för att komma till rätta med det otydliga regelverket? Döm om min förvåning, herr talman, när finansministern säger: När det gäller frågan om otydligt regelverk är utgångspunkten att all lagstiftning ska vara förutsägbar och tydlig. Det tycker jag är bra, men sedan fortsätter han: Men om tillämpningsproblem ändå förekommer är det i första hand en fråga för rättstillämpande myndigheter att hantera. Regeringen lägger alltså fram lagstiftning som är så otydlig att vem som helst snart kan ta ut RUT-avdrag för nästan vad som helst, och regeringen säger: Det är skattemyndigheternas sak att hantera! Jag trodde att politik var till för att göra saker och för att vara tydlig med vad man vill åstadkomma. Men uppenbarligen tycker regeringen att man ska kunna använda skattepengar för barnkalas på McDonalds och för att hyra in en bartender i hemmet. Skatteavdraget för läxor blir dyrt och ojämlikt. Vi tycker att läxhjälpen borde äga rum i skolorna i stället, men Anders Borg tycker att man ska använda detta i hemmen trots att det inte finns någonting som tyder på att det finns en betydande svart marknad för privatundervisning. När fusk upptäcktes i ersättningssystemen för sjukförsäkringen och a-kassan sade vi från Socialdemokraterna att det är viktigt att komma till rätta med de personer som fuskar. De ska inte ha de här pengarna. Men vi hade inte för avsikt att försämra för dem som är sjuka eller arbetslösa. Regeringen försämrade för alla. De sänkte ersättningen för arbetslösa, och 65 000 personer som har varit sjuka utförsäkrades från sjukförsäkringen. Men när det fuskas med svartarbete inför regeringen i stället skattebidrag till enskilda. Man vill komma till rätta med svartarbete till exempel inom städbranschen, där vi vet att det finns tunga moderata företrädare i Stockholm som trots att det fanns skatteavdrag köpte tjänsterna svart. Det handlade då om ett hushåll som hade inkomster i halvmiljonklassen. Tydligen har man inte blivit av med dessa svarta arbeten. Det finns tydliga gråzoner som företag utnyttjar, men då vill inte finansministern göra någonting åt det utan öppnar upp för vem som helst att ta ut skattebidrag för nästan vad som helst. Min fråga till finansministern är: Är finansministern verkligen nöjd med att man kan ta ut skattebidrag för barnkalas och för bartender? Vad blir nästa möjlighet? Vad ska det vara? Kan man använda skatteavdrag till allting nu för tiden?
Herr talman! Det kan finnas skäl att här redovisa hur Skatteverket redovisar fördelningen av olika kategorier av RUT-tjänster. 89 procent av RUT-tjänsterna utgörs av städtjänster, runt 8 procent av trädgårdstjänster och 3 procent av barnpassning och annat omsorgsarbete. Om vi antar att en tredjedel av barnpassning och omsorgsarbete skulle utgöras av läxhjälp är det alltså 1 procent. Vi diskuterar alltså i ett relativt högt tonläge 1 procent av RUT-verksamheten. Om vi sedan tittar på vad det här skulle motsvara av våra offentliga medel till utbildningssystemet tror jag med en snabb huvudkalkyl att det handlar om en tiondel av de samlade utbildningsresurserna som vi nu ägnar en interpellationsdebatt. Jag vill inte förringa frågans betydelse, men jag tror inte att vi har den här debatten därför att Socialdemokraterna är så bekymrade om läxhjälpen i sig. Jag tror att vi har den därför att socialdemokratiska riksdagsledamöter i grund och botten tycker att RUT är ett dåligt system. Man vill inte att vi ska ha ett system som skapar sysselsättning i tjänstesektorn, och då väljer att man att hitta olika delfrågor och fäster mycket stor vikt vid dem. Det här är en mycket enkel fråga. Vi har haft ett gränsdragningsproblem i skattesystemet. Det har varit oklart om en barnvakt också får läsa igenom engelska glosor eller titta igenom en läsebok från skolan. Vi har sagt att det verkar helt orimligt att barnvakten inte kan få läsa igenom glosorna tillsammans med barnen. Därför har vi gjort ett förtydligande av det. Det är alltså inte en ny, stor, principiell frågeställning, utan det handlar helt enkelt om att räta ut en teknisk fråga i skattesystemet. Jag delar naturligtvis Pia Nilssons syn på att skolan är oerhört central när det gäller den sociala rörligheten och sammanhållningen i samhället. Ett av skälen till att Sverige är ett av de samhällen har högst social rörlighet är att vi har ett utbildningssystem som vi har lagt stora resurser på. Men vi vet att nyckelfrågorna där är helt andra frågor än den här läxhjälpen. Det är frågan om att ge betyg tidigt så att vi får en bra information. Från IFAU-studier vet vi att framför allt killar med arbetarklassbakgrund har fått sämre möjligheter till utbildning på grund av att vi har avvecklat betygssystemet. Vi är ett av de länder i världen där betygen kommer senast. Vi har haft för få nationella prov, och det har varit för lite utvärdering. Det har vi börjat göra någonting åt nu för att få mer ordning och struktur på detta. Vi har haft för dåligt utbildade lärare med alldeles för dåligt betalt. Nu har vi infört de här kvalificerade lärartjänsterna, och vi har påbörjat en vidareutbildning av lärarkåren via valideringsutbildningarna. Vi har ökat undervisningstiden i matematik för årskurs 1-3. Det är viktiga åtgärder om man vill ha social sammanhållning. Det handlar om att hela skolsystemet är inriktat på kunskap och om att man inte låter bristande uppföljning, flum och bristande kunskapsinriktning i skolan göra att man undergräver förutsättningarna för de pojkar och flickor som inte har föräldrar som är akademiker. Jag tror att det är precis det som blir huvudproblemet i ett utbildningssystem om man inte har betyg, prov och hårda krav. Då hamnar man i den sitsen att de som har föräldrar som står för den här motivationen och kämpar på med det klarar sig. I grund och botten är det bra med social rörlighet. Den uppstår bland annat genom att vi har ett bra, allmänt, offentligt skolsystem, och det är ännu bättre om det allmänna, offentliga skolsystemet har en tydlig inriktning på kunskap genom betyg, nationella prov och andra viktiga reformer.

Herr talman! Jag är bekymrad, Anders Borg. Det här är mycket större än bara en skatteteknisk fråga, som finansministern vill reducera den här debatten till. Det handlar om att regeringen vill satsa på en grupp elever som redan har det relativt bra förspänt och som har föräldrar som stöttar och hjälper, medan de som har de största behoven inte alls omfattas av den här skattereformen. Föräldrar till de elever som verkligen behöver hjälpen har inte råd att betala 220 kronor i timmen. De är dem som vi måste nå, och det gör man inte med den här typen av reformer, Anders Borg. Det borde finansministern vara i allra högsta grad medveten om. Sedan måste jag återigen fråga: Ingår undervisning eller inte i det här skatteavdraget? Anders Borg säger en sak, och beslutet en helt annan. Det är högst oroväckande om finansministern inte har koll på de skatteförslag som regeringen själv lägger fram. I betänkandet står det klart och tydligt på fyra ställen, på s. 5 och på s. 7, att hjälp med läxor och annat skolarbete som hänför sig till läroplaner, kursplaner och ämnesplaner ska omfattas av skattereduktion för hushållsarbete. Detta känner tydligen inte Anders Borg till. Vilka är det som ska få utföra tjänsten, Anders Borg? Något sådant svar har vi inte heller fått. Är mannen på gatan som visar upp sin F-skattsedel välkommen i hemmet för att undervisa om Sokrates försvarstal eller Pythagoras sats? Eller är det behöriga lärare? Eller är det studenter? Vilka är det? Skatteverket undrar också. Herr talman! I dag hoppar 10 000 elever av sina gymnasiestudier. De som inte når kunskapsmålen är i första hand pojkar med lågutbildade föräldrar och pojkar med invandrarbakgrund. Merparten av de här elevernas föräldrar har inte möjlighet att betala 220 kronor i timmen. Det vet Anders Borg. Men det är just för de här ungdomarna som skattesubventioner kan göra störst nytta. Det är de här ungdomarna som är i skriande behov av förstärkt läxhjälp men som inte kan betala för den, Anders Borg. Om vi inte stöttar de här ungdomarna riskerar de att hamna i Arbetsförmedlingens rullor över långtidsarbetslösa. Herr talman! Alla studier visar att de som inte fullgjort sina gymnasiestudier löper betydligt större risk att hamna i långtidsarbetslöshet än de som tar sin examen. Läxhjälpsavdraget är alltså ytterst en fråga om huruvida man vill ha en likvärdig skola eller inte. Finansminister Anders Borg bidrar i och med detta till ökade sociala klyftor i skolan. Herr talman! Kritiken från Skolverket, lärarfacken och Skatteverket är hård. Lärarfacken ingick inte ens som remissinstans till att börja med utan fick komma till tals efter starka påtryckningar från oss socialdemokrater. Lärarnas Riksförbund menar att resurserna måste gå in i skolan och komma alla till del. Läxhjälp ska ges på lika villkor och inte bara till dem som har råd. Skolverket menar att beslutet kommer att försämra likvärdigheten ytterligare. Alla ges inte samma chans. Dessutom är förslaget kostnadsineffektivt. Undervisningskostnaden ligger i genomsnitt på 60 kronor per elevtimme i skolan. Subventionen för den här privatundervisningen kostar 220 kronor. Subventionen är alltså tre fyra gånger högre än kostnaden per elevtimme i den offentliga skolan. Är det rimligt, Anders Borg? Är det här ett effektivt sätt att använda skattemedel?

Herr talman! Jag fick inget svar från finansministern på min fråga. I stället verkar finansministern försöka använda sig av så kallade kringgående rörelser för att inte svara på frågorna. Finansministern hävdar att det är en så liten del av skattepengarna som går till den här verksamheten. Den är så liten att man behöver nästan inte bekymra sig om den. Majoriteten av skolpolitikerna i landet, de som är ansvariga för skolan, säger nej till läx-RUT. Jag hoppas att Anders Borg tar sig en titt på den här rubriken, man han kanske har missat den. Han har uppenbarligen missat vad både TCO-ordförande Eva Nordmark och Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén har sagt. Läx-RUT gör skolan mindre likvärdig. Att införa Läx-RUT är direkt stötande. Känner Anders Borg till den uppfattningen hos dem som ska vara med och hjälpa att göra skolan bättre? Jag ställde en fråga om detta att om tillämpningsproblem ändå förekommer är det i första hand en fråga för rättstillämpande myndigheter att hantera. Varför tycker Anders Borg att det bara är skattemyndigheterna som ska hantera det här? Varför lägger inte regeringen fram lagförslag som täpper till de här hålen? Att vi diskuterar RUT och framför allt läx-RUT är för att vi tycker att skolan är viktig som kompensatorisk faktor. Då kan det vara intressant om Anders Borg, när han ändå deltar i interpellationsdebatten, lyssnar på vad vi här i talarstolen försöker säga. Vi har ju också RUT-förslag, men vi har sänkt nivån - men inte för läx-RUT, för där har vi sagt nej. Jag vill visa upp en skala här över vilka som utnyttjar RUT-avdragen i störst omfattning. Det är de som tjänar en halv miljon eller mer per år, det vill säga de som har inkomster i nivå med riksdagsledamöter eller finansministrar. Det är de som utnyttjar RUT i störst omfattning. Om man nu ser till att de barn som har sämst förutsättningar för att klara sig i skolan inte får det stöd som de behöver i skolan därför att finansministern väljer att flytta pengar får det en effekt som vi inte gillar. Det är också därför som tunga fackliga organisationer säger att det här är fel, nämligen att det gör skolan mindre likvärdig. Då är det obegripligt att finansministern säger att det är skattemyndigheternas fråga. Jag tycker att regeringen hade kunnat täppa till de här hålen, men i stället öppnar man för att kunna köpa bartenders eller läxhjälp till sitt hem eller för att ha barnkalas på McDonalds med skattebidrag. Jag tycker inte att det är någon bra politik. Kan inte Anders Borg förklara vad det är som är så bra med att få skatteavdrag för barnkalas, bartenders och läxhjälp? Vad är det som gynnar samhället och sammanhållningen? Hur gynnar det jämlikheten i det svenska samhället? Vad är det som är så bra med det här? Jag hoppas att finansministern kan svara på några av de här frågorna.

Herr talman! När det så kallade RUT-avdraget infördes genom en proposition under riksmötet 2006/07 var regeringen tydlig med att anlitande av privatlärare eller liknande för barnets räkning inte skulle omfattas. Det motiverades med att det krävdes specialistkunskaper som normalt sett inte utförs av hushållen själva och att det inte är fråga om omsorg eller tillsyn. Vidare anfördes att det är ett arbete som inte finns i det som brukar benämnas som den svarta marknaden. Det var regeringen väldigt tydlig med. Jag skulle vilja fråga dig, Anders Borg: Av vilket skäl driver ni med en sådan hastighet fram en proposition som förändrar detta förhållningssätt? Skolhuvudmannen Sveriges Kommuner och Landsting fick sju dagar på sig att svara på remiss. Vi från skatteutskottet fick driva fram en hearing för att få synpunkter. De synpunkterna var: Detta är djupt orättvist och påverkar skolans likvärdighet och jämlika förhållanden. Det var lärarnas fackliga organisationer, statliga myndigheter som både skolverk och skatteverk och en rad frivilligorganisationer - Röda Korset och andra - som uttryckte den samfällda synpunkten att detta är djupt orättvist och missgynnar de barn som bäst behöver bättre förutsättningar att klara sin skolgång. Med en närmast brutal hastighet har ni tagit fram ett förslag till riksdagen. Jag ställer det mot interpellationsdebatter som jag haft med finansministern om färdiga utredningar som har legat i tre år och som handlar om att bekämpa skattefusk, personalliggare och annat. Beredning pågår, en noggrann beredning måste göras, fler remissinstanser ska höras - det är argument man brukar få höra. Men i den här frågan är det över huvud taget inte viktigt att lyssna på någon. Jag blir också förvånad över att Anders Borg nu uppenbarligen också har tagit över skolpolitiken i vårt land. Jag ställde en skriftlig fråga till utbildningsministern i anledning av skattereduktion för läxhjälp och en likvärdig skola. Frågan löd: Innebär den här reformen att läxhjälpsföretagen kan hyra en lokal i ett större bostadsområde och säga att den ligger i nära anslutning till bostaden och ta dit ett antal barn som samtidigt får undervisning? Innebär den att man kan plocka hem någon som drillar i tyska inför det förestående provet? 17-18-åringar, som det talas om här, är kanske inte så roade av barnpassning, utan det är andra ingredienser i verksamheten, kan man tro. Anders Borg, det skulle vara intressant att höra varför ni var så ivriga att ni med en sådan hastighet i jämförelse med andra politiska frågor drev fram detta. Anser du att man kollektivt kan undervisa och säga att det är inom systemet för läxhjälp? De frågorna vill jag gärna ha svar på.
Herr talman! Låt mig återigen redovisa hur det ser ut. Strax under 90 procent av RUT-avdraget utgörs av städning. Strax under 10 procent utgörs av trädgårdsarbete, och sedan finns det en liten del kvar som är barnpassning och omsorg, och en liten del av det är i sin tur läxhjälp. Det handlar kanske om mellan 1⁄2 och 1 procent av de totala RUT-avdragen som används på det här området. Det är alltså inte en stor reform som är av avgörande och principiell betydelse, och den kostar inte speciellt mycket pengar. Det handlar om i storleksordningen 25 miljoner kronor, och med de självfinansieringskrav som vi har på det här området kanske det i slutändan handlar om en långsiktig belastning på 5-6 miljoner kronor för den offentliga ekonomin. Det är alltså i allt väsentligt en högst marginell åtgärd. Det kan till exempel belysas med att av våra samlade skatteintäkter talar vi om 0,002 procent i runda slängar. Det är alltså inte en stor förändring av skattesystemet som här har skett, utan det är en tekniskt motiverad uträtning av ett gränsdragningsproblem. Skälet till att Socialdemokraterna har bekymmer med det här är att de anser att RUT-avdraget som helhet är bekymmersamt. Det har gjort att vi har alldeles för få jobb i tjänstesektorn, vilket i sin tur har lett till att vi har alldeles för hög arbetslöshet. RUT-reformen har visat sig vara framgångsrik. Den och ROT-reformen har bidragit till att skapa många jobb. Det här är alltså inte en stor och viktig förskjutning av hur skolsystemet fungerar. Den kringgående rörelse som Socialdemokraterna här gör handlar om att de egentligen inte vill prata om utbildningspolitik, för där är de inte på hemmaplan. Det är betyg, och där har Sverige haft en mycket märklig politik i och med att vi sist av alla har betyg i skolan. Det är också prov, och vi har för lite av nationella prov och uppföljning i vårt skolsystem. Det är så som Socialdemokraterna har skött skolpolitiken. Det är stora och viktiga reformer att den borgerliga regeringen - alliansregeringen under Jan Björklunds ledning - åtgärdar det här genom att införa betyg tidigare och ha fler nationella prov och mer undervisningstid i till exempel matematik. Det här är reformer som socialdemokrater under decennier har motsatt sig, och nu gör man en kringgående rörelse och talar i stället om den stora och viktiga frågan att vi har rätat ut ett gränsdragningsproblem i RUT-systemet. Det är en fråga som i huvudsak handlar om att tekniskt justera skattesystemet.
Herr talman! Det här är en marginell åtgärd, säger Anders Borg. Det är ingen marginell åtgärd. Det här skatteavdraget utestänger de elever som verkligen behöver hjälp. 10 000 elever hoppar av gymnasieskolan i år. De allra flesta av dessa 10 000 kommer inte att ha någon som helst nytta av skatteavdraget. De kan inte få den förstärkta läxhjälp som de så väl behöver eftersom Anders Borg inte lagt fram något generellt stöd för läxhjälp i den budgetproposition som vi har fattat beslut om. Det har vi socialdemokrater gjort. Vi har satsat 110 miljoner. Till det säger Anders Borg nej. Dessutom påstår Anders Borg nu att skatteavdraget inte omfattar undervisning. Jag upprepar frågan: Hur är det, har Anders Borg koll på innehållet i de skattebeslut som riksdagen fattar? Vilka ska få undervisa i hemmet, Anders Borg? Det har vi inte heller fått svar på. Är det behöriga lärare, är det mannen på gatan med F-skattsedel, eller vilka är det? Det är en fråga som kräver sitt svar. Kommer det att ställas krav på behörighet vad gäller lärarlegitimation, det som Björklund har drivit så många år och som är så viktigt i den offentliga skolan? Ska det helt plötsligt inte gälla när det är fråga om privatundervisning som skattesubventioneras med 220 kronor timmen? Merparten av alla de elever som i dag inte når kunskapsmålet kommer alltså inte att omfattas av skatteavdraget. Det är oerhört beklagligt. Föräldrarna har oftast inte råd med dessa 220 kronor i timmen. Det betyder, herr talman, att likvärdigheten i skolan försämras ytterligare. Det tycks dock inte bekymra Anders Borg det minsta, för det är bara ännu ett i raden av RUT-avdrag. Alla elever i skolan, herr talman, måste erbjudas förstärkt läxhjälp när de så behöver. Plånboken får inte styra.

Herr talman! Jag ställde några frågor i mina två tidigare inlägg. Jag tänker ställa samma frågor i detta mitt tredje inlägg eftersom jag inte fått några svar från finansministern. Han kanske kan välja att svara i sitt fjärde inlägg. Min fråga var om finansministern avsåg att vidta några åtgärder i skattepolitiken för att komma till rätta med ett otydligt regelverk, men finansministern hänvisar hela tiden till att det är Skatteverket som ska rätta till det. Det måste jag tolka som att finansministern är helt nöjd med att man kan göra skatteavdrag för barnkalas, att man kan få skattebidrag för det; detsamma gäller när man hyr in en bartender i hemmet. Uppenbarligen tycker finansministern att det är bra eftersom han nu har infört läx-RUT som blir dyrt och ojämlikt. Man kan fundera på hur det blir när barnkalaset till exempel hålls på en restaurang. Jag vet inte riktigt varför Anders Borg vurmar för det. Varför tycker han att det bara är Skatteverkets problem? Varför tycker han inte att man politiskt ska göra någonting åt saken? Anders Borg använder dåliga resultat i skolan som förevändning för att försvara att en stor del av skatteintäkterna används till privat läx-RUT. Jag förstår inte den argumentationen. Om skolan inte fungerar så bra som vi vill, och om vi tycker att skolan är viktig för att få en likvärdig utbildning för barnen och öka jämlikheten i samhället, hur kan Anders Borg då anse att läx-RUT är metoden för att komma till rätta med problemen i skolan? Varför vill Anders Borg inte satsa pengar på skolan, där barnen finns? Varför tycker han att det är bättre att det kommer hem en privatperson och undervisar i stället för att satsa på skolan? Om det är fråga om så lite pengar som det sägs, varför var det då så viktigt att satsa de 25 miljonerna på det? Kan inte Anders Borg förklara det? Varför är det viktigt att satsa på barnkalas, bartendrar och läx-RUT för privat undervisning i hemmet?

Herr talman! Ibland tror jag att den moderatledda regeringen är en smula generad över att det som man genomför är så uppenbart orättvist. Därför vill man inte tala om det, utan man talar om andra saker. Det som förra veckan drevs igenom i kammaren handlar om att de som har råd att rekvirera läxhjälp, timdebitering 440 kronor, ska få hälften betalt av oss andra. Samtidigt drev regeringen 2012 igenom besparingar i gymnasieskolan på 675 miljoner och planerar att göra det med 1 360 000 000 kronor 2014. De resurserna tas bort från det gemensamma, från alla barnen, och en del av dem ställs till de föräldrars, familjers, disposition som har ekonomiska resurser att själva köpa sig bättre. Det är en skam att alla andra ska vara med och bidra. Konstruktionen är finurlig - avdrag på skatten. Den utförsäkrade från arbetslöshetsförsäkringen, som lever på försörjningsstöd, ska inte, även om han knaprade ihop pengarna, få göra avdraget. 300 000 utnyttjar RUT. 300 000 har i dag försörjningsstöd. Dessa grupper ställs sida vid sida. Sedan överför man resurser från de allra fattigaste. Det är djupt orättvist, Anders Borg.
Herr talman! Återigen talar vi alltså om en teknisk förändring av skattesystemet för att lösa ett gränsdragningsproblem som rör en relativt marginell fråga. Är det orimligt att en flicka eller pojke som sköter barnpassningen kommer hem till familjen, läser igenom läxorna, tittar igenom glosorna? Är det någonting farligt för samhället att det läses lite läxor? 89 procent, nästan 90 procent, av RUT-avdragen är städning, och 8 procent är trädgårdsarbete. 2-3 procent är omsorg och barnpassning. Här handlar det om kanske en halv procent av det samlade RUT-avdraget. Det är i allt väsentligt en mycket liten förändring av systemet som görs. Skälet till att vi har den här debatten och att frågan engagerar Socialdemokraterna är att de är emot RUT-systemet. RUT handlar nämligen om att vi har för höga skattekilar i Sverige, och det problemet har vi eftersom Socialdemokraterna drivit upp inkomstskatterna för mycket. RUT är bra för det bidrar till att det blir fler ingångsjobb. Det är framför allt för ungdomar och invandrare, och inte minst för kvinnor, som sektorn kan spela stor roll. Vi vet att det varit en av de effektivaste åtgärderna för att skapa fler jobb. Det positiva med RUT och ROT-systemet är dessutom att vi ser att legitimiteten för skattesystemet ökat radikalt, vilket skett under alliansregeringens tid. Människor uppfattar att skattesystemet är mer legitimt. Det är mer problematiskt att betala svarta löner. Vi har ett bättre system. Vi ska komma ihåg att Socialdemokraterna inte vågar avskaffa RUT-avdraget, och därför kommer även Socialdemokraterna att ha RUT-avdrag för bartendrar. Här får vi intrycket att Socialdemokraterna hittat någon speciallagstiftning som gör att om man häller upp vin i glaset och det kallas servering är det tillåtet, men om man häller upp vin i glaset och kallar det för barservering är det inte tillåtet. Så fungerar naturligtvis inga system. Socialdemokraterna är emot RUT, och det är väl lika bra att erkänna det.